Herr ålderspresident! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 5 och i övrigt avslag på motionerna.Sverige är ett långsträckt land med olika förutsättningar beroende på var man bor. När det gäller elproduktionen har norra Sverige med sin vattenkraft en viktig roll att spela för hela Sveriges elförsörjning. Utmaningarna att få elen från norr till söder är stora. Just nu pågår ett viktigt arbete med att få klart Sydvästlänken, som är tänkt ta bort ett antal flaskhalsar och se till så att södra Sverige får en säker tillgång till klimatsmart el till konkurrenskraftiga priser.Herr ålderspresident! Leveranssäkerhet, låga CO2-utsläpp och konkurrenskraft är tre ledord i den svenska energipolitiken. I dag har Sverige bra förutsättningar för att klara alla tre målen.Med införandet av elområden i Sverige var det en viss och befogad oro för att elpriserna i elområde 3 och 4 skulle sticka i väg när bristen på överföringskapacitet blev för stor och vintrarna blev kalla. Men tack vare milda vintrar och en kärnkraftsproduktion som efter uppgraderingar har levererat stabilt har de stora prisskillnaderna inte uppstått. En hel del förnybar elproduktion är också installerad i södra Sverige, huvudsakligen vindkraft. Detta är el som naturligt nog producerar när det blåser. Vi kan inte förlita oss på att den producerar när vi behöver den som mest och är därför beroende av reglerkraft, det vill säga kraft som kan överföras till de områden som vid stiltje får brist på el, eller annan elproduktion som snabbt kan sättas i produktion. Det vanligaste alternativet är gaskraft.Svenska kraftnät ansvarar för våra stamnät och fick fram till 2012 kritik av Riksrevisionen för dålig framförhållning. Nu har detta ändrat sig, och det finns i dag planer som innehåller Svenska kraftnäts syn på de utmaningar som väntar och de prioriteringar som affärsverket har tänkt göra på ca 15 års sikt. Frågan är dock om inte dessa planer måste revideras efter förra veckans besked från Vattenfall om att två av Ringhals reaktorer nu stängs i förtid.De två reaktorerna ligger i elområde 3, och de producerar 10 procent av Sveriges basel. Stängningen av dessa kommer att skapa stora utmaningar, och frågorna om hur dessa utmaningar ska mötas måste vi få svar på inom kort.Regeringens reaktion på Vattenfalls beslut har varit allt annat än lugnande. Energikommission, höjning av elcertifikatsnivåerna och förlängd effektreserv är inte svaret på hur vi ersätter 10 procents basproduktion i de delar av Sverige som behöver det som mest. Men avsaknaden av svar är kanske naturlig, för även om det är regeringens agerande som har satt oss i denna svåra situation verkar den vara totalt oförberedd på konsekvenserna.Först ropar de rödgröna på blocköverskridande samtal, sedan fattar de ensidigt och i all hast en rad beslut som nu får stora negativa konsekvenser för försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Man dubblar kärnavfallsavgiften, höjer skatten på termisk energi med 17 procent, aviserar ytterligare höjda säkerhetskrav på kärnkraften och väljer att höja subventionerna för förnybar el. Det förväntade resultatet av dessa beslut samlat är på kort sikt låga elpriser när det blåser och minskade möjligheter för annan elproduktion att konkurrera.Energiminister Baylan har under den senaste veckan påstått att snabbstängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2 inte har något med regeringens agerande att göra. Det är naivt och inte så lite fördummande att påstå detta.Även Vattenfalls vd Magnus Hall säger att beslutet om att stänga påverkades av skattehöjningen och regeringens samlade energipolitik. I denna kammare förstår jag att i alla fall ett av regeringspartierna är nöjt och visst fattar att dess politik påverkar. Även om Miljöpartiets prioriteringar är annat än tillväxt och jobb borde man i det andra partiet, Socialdemokraterna, vara mycket orolig för hur deras agerande kommer att påverka konkurrenskraften och jobben.Herr ålderspresident! Hur ska regeringen nu garantera leveranssäkerheten? Energiminister Baylan säger att 5 terawattimmar förnybar volatil kraft, i första hand vind, ska ersätta de 13 basterawattimmar som beräknas försvinna från kärnkraften. Har energiministern glömt bort, eller väljer han att bortse från att vindkraft bara levererar 6 procent av den installerade kraften? 5 terawattimmar blir då 0,3 tillgängliga terawattimmar. Är detta det enda svaret den rödgröna regeringen har? Då är Sverige illa ute!Jag är inte motståndare till förnybart. Jag tror att framtiden ligger i förnybara, hållbara energikällor. Men jag blir mycket orolig när vissa partiers mål ligger i själva energikällan och inte i de resultat som energikällan ska medverka till. Vi behöver en säker elförsörjning för att Sverige ska fortsätta utvecklas och vara attraktivt för industrin att investera i. Det senaste halvårets agerande från regeringen har inte medverkat till att skapa de nödvändiga förutsättningarna.Herr ålderspresident! Med de rödgrönas politik förlorar vi elproduktion i de delar av Sverige som redan har det svårt i dag. Bland dagens motionärer finns flera, från alla partifärger, som tar upp det orättvisa i att dela upp Sverige i elområden. Svaret från politiken, även från alliansregeringen, har varit att prisskillnaderna sällan uppstår. Nu när kärnkraftens uppgraderingar är gjorda så producerar den stabilt, och Sydvästlänken är snart klar. Fast nu ändras förutsättningarna.Denna gång räcker det inte för energiminister Baylan och de rödgröna att svara: energikommission. Problemet har uppstått på grund av att de rödgröna inte lever som de lär. Efter att de i fyra år och en hel valrörelse har ropat efter blocköverskridande energiöverenskommelser gör de tvärtom så snart de får möjlighet. I stället för att söka en bred enighet i riksdagen fattar de ensidiga beslut som vi nu ser konsekvenserna av. Regeringens skapade problem måste lösas nu och inte någon gång efter 2025. Då har industrin redan flyttat någon annanstans. Då är jobben redan förlorade.I detta anförande instämde Jörgen Warborn .

Herr ålderspresident! Vi debatterar i dag näringsutskottets betänkande 12, Redovisning av elnätsverksamhet. Det är svårt att undvika att beröra förra veckans besked från Vattenfall om att man ändrar inriktningen för driftstiden för Ringhals 1 och 2 och nu avser att avveckla dessa anläggningar i förtid.Det är ett beklagligt besked som äventyrar och utmanar driftssäkerheten i de svenska elnäten när man tar baskraft ur drift och sedan politiskt avser att ersätta den med nyckfulla, väderberoende kraftslag. Det handlar om nästan 1 700 megawatt som man kommer att förlora och som går över effektbalansen och den kraftbalans som finns i det svenska systemet.Där har vi en utmaning vad gäller förutsättningarna under de kallaste vintrarna när dessa anläggningar har tagits ur drift. Men det är på intet sätt förvånande. Varningsklockorna har ringt, vilket kan ses av de otaliga remissvar där man har varnat för de energipolitiska konsekvenserna av den ekonomiska politik som regeringen vill föra. I det avseendet har regeringen valt att inte lyssna över huvud taget. Nyckelfrågan framöver kommer att vara hur man ska klara av att garantera att det alltid finns effekt i systemet.Herr ålderspresident! Om drygt en månad kommer vi i denna kammare att debattera ett betänkande gällande elcertifikatssystemet. Men det är någonting som ingår också i dagens betänkande. Där återfinns motioner om elcertifikatssystemet från den allmänna motionsperioden.Sverigedemokraternas utgångspunkt gällande dagens system är att det bör fasas ut genom att man inte tilldelar ytterligare anläggningar elcertifikat. Merparten av de så kallade förnybara energislagen, som uppmuntras via elcertifikaten, har vidare till sin natur brister som gör att de inte kan betraktas som substitut till den för svensk industri så viktiga baskraften. De är nämligen väderberoende, och det är mer troligt att de inte levererar än tvärtom de dagar på året som vi behöver effekten som allra mest.Vår uppfattning är således att man har nått en slutpunkt med det system som råder i dag. Det befintliga systemet med elcertifikat bör överges i sin nuvarande form då det inte beaktar de behov som vi framöver har på den svenska elmarknaden. Där måste vi ha ett system som även premierar anläggningar som har förmågan att leverera elenergi med jämn kapacitet oberoende av vilka väderförutsättningar som finns för att fortsatt kunna hålla leveranssäkerheten uppe.Herr ålderspresident! Under hösten lanserade EU-kommissionen förslaget om en energiunion, en union för energisystemet i Europa som behöver en tilltagande grad av säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till rimliga priser för alla invånare.

Gällande överföringskapacitet mellan länderna är målet att nå en sammanlänkning för varje enskilt medlemsland om 10 procent, vilket enligt kommissionens beräkningar kommer att kräva investeringar på uppemot 2 000 miljarder fram till 2020. Det krävs för att man ska kunna nå detta, men marknaden kan för närvarande endast skjuta till ungefär hälften av det beloppet.

Hur kommer dessa kostnader att fördelas? Ska det vara på skattebetalare? Ska det vara på industri? Ska det vara på elanvändare? Hur kommer det att påverka priset till slutkonsumenterna? Hur kommer det att påverka europeisk industriell konkurrenskraft? Och hur kommer det att påverka det globala koldioxidläckaget?Den sista frågeställningen är om Sverige med sin näst intill koldioxidfria och stabila elproduktion till konkurrenskraftiga priser samt fullgott sammanlänkningsmål ska följa Europas och Tysklands vision. Ska Sverige följa en vision som har skapat elfattigdom? Vän av ordning kan fråga sig om det inte borde vara precis tvärtom.Herr ålderspresident! Politiska styrmedel såsom subventioner eller skattesanktioner får aldrig utformas på ett sådant sätt att konkurrenskraften för vår industri försämras gentemot vår omvärld.Tillgången till energi är en grundförutsättning för att vi ska kunna behålla och utveckla vårt välstånd. Näringslivets konkurrenskraft får inte försämras till följd av en osäker inhemsk energisituation där vi äventyrar vår goda leveranssäkerhet och vår goda driftssäkerhet.

Herr ålderspresident! Jag skulle vilja börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 5 och göra lyssnare och andra uppmärksamma på att Centerpartiet också har ett särskilt yttrande i det här betänkandet.Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Det är ett avlångt land, där samvariationen när det gäller vind i norr och i söder, om det blåser eller inte, är ganska liten, vilket gör att det ofta blåser någonstans. Vi har vatten som gör att vi kan balansera vår kraft. Vi har faktiskt också ganska bra tillgång till sol.Sverige skulle kunna vara Europas gröna batteri. Det kom en Swecorapport nu under våren som visar att det mest samhällsekonomiskt lönsamma för oss i Sverige är att bygga ut den förnybara energin och bygga ut överföringskapaciteten till andra länder. Det handlar inte bara om att skapa bra förutsättningar hos oss i Sverige. Genom att bygga ut överföringskapaciteten, både inom Sverige, från norr till söder, och till andra länder kan vi föra över elen till ställen där den behövs bäst och där den gör allra störst klimatnytta.Vi i Sverige kan med vår rena energi och vår balanskraft hjälpa andra länder. Vi kan se till att man får mindre problem med Ryssland, att de baltiska staterna kan förlita sig på svensk energi i stället för på rysk energi och att stora delar av EU faktiskt kan satsa mer på det förnybara trots att de inte har den fantastiska vattenkraften i samma utsträckning som vi har. Men det kräver ganska mycket av oss. Det kräver att vi har ett stomnät och ett bra elnät som fungerar alla dagar i veckan, året runt och, framför allt, från norr till söder. Här finns det fortfarande mycket att göra.Svenska kraftnät upplevs som både slutet och ganska buffligt. Här behövs det mer transparens. Det behövs en granskning av den faktiska samhällsekonomiska nyttan tillsammans med driv på teknikutveckling. Det behövs samordning av projekt för att man ska ta mindre markresurser i anspråk och inte behöva använda lika mycket av den värdefulla skogsmark och åkermark som vi har i Sverige och som vi ska använda till att faktiskt skapa både mat och förnybar energi.Vi måste våga tänka längre än till vad som kostar minst i antal kronor i dag när det gäller att dra stora kraftledningar. På lång sikt kan det faktiskt vara billigare att göra på ett annat sätt. Men då krävs det ett politiskt mod. Det krävs också politiska förutsättningar för att Svenska kraftnät ska göra det här. Där tycker vi att det är viktigt att riksdag och regering går i bräschen.Det måste också bli enklare att ansluta den förnybara energin till nätet. Alliansregeringen minskade tröskeleffekterna ganska kraftigt när det gäller anslutningen för landbaserad vindkraft, men för den havsbaserade har vi fortfarande ganska stora utmaningar kvar. Där går vi i Centerpartiet i bräschen för att slopa anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft. Vi hoppas att regeringen kan följa efter.Sverige har fantastiska förutsättningar för att bli det gröna batteriet i Europa, som vi också tycker att Sverige ska bli. Vi har den förnybara elen. Vi har balanskraften. Men kom ihåg att det här också kan minska importberoendet i EU. Varje dag under hela året importerar vi bränsle till EU för 1 miljard euro. Det är 1 miljard euro om dagen som i stället för att gå till Ryssland, till Venezuela och till andra diktaturer, skurkstater och länder som tummar på mänskliga rättigheter skulle kunna gå till svensk landsbygd och till jobb och företagande här i Sverige. Det skulle kunna gå till det som skapar jobb här, som skapar förutsättningar att bo och leva i hela landet och som framför allt skapar förutsättningar för ett bra klimat.Det kräver dock att man inte gör som regeringen, det vill säga lägger skatt på det förnybara - lägger skatt på sol och vind. Det kräver att man går före och faktiskt vågar satsa. Det kräver att man ger besked när det gäller de stora havsbaserade vindkraftsparker regeringen nu har på sitt bord. Det kräver att man ger besked om dem för att de, som dessutom ligger i södra Sverige, ska kunna täcka upp för de orosmoment i form av nedläggningar av kärnkraft vi har hört tidigare talare ta upp.Det handlar om att vi måste främja det förnybara, bygga ut elcertifikatssystemet och uppmuntra dem som vill ta ansvar för sin egen energiförsörjning. Det kräver regelförenklingar så att man kan flytta den el man har även inom sin bostadsfastighet. Det kräver framsynthet, och det kräver engagemang och mod. Det kommer att svida. Det kommer att svida för de stora kraftbolagen när småskaligheten tar över. Tänk själva: För 20 år sedan fanns det några stora jättar för tillverkning av filmrullar. Vissa av dem valde att tycka att den digitala tekniken var något vi inte skulle syssla med. De är i dag mer eller mindre utdöda. Den digitala tekniken används överallt och har förändrat landskapet totalt, och vi ser att de som faktiskt överlevde var de som omfamnade den nya tekniken.På samma sätt är det med energibolagen i dag. De stora energibolagen går på knäna. De vädjar om stöd till olika saker för att kunna överleva och få sina affärer att gå ihop. Men det är inte dem vi politiker ska stötta, utan vi ska stötta teknikutvecklingen och att människor själva vill ta ansvar och producera sin egen energi. Den fajten kommer vi i Centerpartiet att ta, precis som vi alltid har gjort. Centerpartiet grundades nämligen i tanken att människor vill själva. Människor kan själva, och människor har egna idéer om att vara mindre beroende av andra.Jag har en tvåårig son hemma, och en av de saker han säger oftast är "Alvar kan!". Han vill göra saker och ting själv, för han tycker att han klarar av det. I det Sverige vår rödgröna regering nu skapar är det inte "Alvar kan! ", utan det är "Staten kan!". Staten kan ordna energiförsörjningen, staten kan ta in skatt och staten kan tänka åt dig. Men med staten som överrock kommer också det glada utropet "Alvar kunde! ", som kommer när han faktiskt klarar det han vill själv, att försvinna - till förmån för ett passivt barn utan engagemang, utan nyfikenhet och utan drivkraft.Entreprenörer, teknikutveckling och teknikpionjärer som vill gå före göre sig icke besvär i dagens rödgröna samhälle. Staten ändrar nämligen reglerna till förmån för de kollektiva lösningarna, där storbolagen gnuggar händerna och cashar in. Det kommer jag som centerpartist och pappa aldrig att acceptera. Jag vill ha ett Sverige som drivs av människors idéer, inte politiska regler. Jag vill ha en värld där vi släpper ut mindre klimatgaser. Därför är visionen om Europas gröna batteri rätt. Därför är visionen om att människor ska få chansen att påverka sin egen vardag lite mer rätt. Därför måste också människor få chansen att bli lite mer oberoende av både elnätsbolag och stora energibolag.Vi kan göra skillnad, men då krävs det också politiskt mod att inte bara göra det som är enkelt och som lobbyisterna lägger framför oss. Då krävs det att vi har modet att stå upp för det vi innerst inne vet är rätt. Därför, herr ålderspresident, tycker jag att man ska rösta för reservationerna 2 och 5 i detta betänkande och dessutom ta tydlig ställning mot regeringens föreslagna solskatt.

Herr ålderspresident! Det blev mycket om lite av varje i det här betänkandet, hör jag. I dag när vi debatterar redovisning av elnätsverksamhet och betänkandet om just detta kan man konstatera att det kommer att beröra ett brett spektrum av frågor som berör el. Det har vi märkt. Av några talare att döma har regeringen också gjort någonting rätt.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

Detta omfattar en vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i framför allt Norden, genom en fortsatt satsning på harmonisering av regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna. Den satsning som sker på förnybar el inom elcertifikatssystemet måste också utökas. Vänsterpartiet välkomnar regeringens förslag om att utöka kvoten inom elcertifikatssystemet och den lagändring som propositionen föreslår. I propositionen finns det några delar Vänsterpartiet kommer att ha synpunkter på, men det gäller inte utökningen.I Riksrevisionens granskning av statens roll på elmarknaden slogs det fast att Svenska kraftnäts investeringsplanering har haft brister och kännetecknas av låg transparens men att förbättringsåtgärder kan skönjas. Inför 2014 godkände riksdagen en investeringsplan om drygt 5 1⁄2 miljard kronor.

Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till 11 1⁄2 miljard kronor under treårsperioden. Utbyggnaden av stamnätet för el i Sverige är kraftigt eftersatt, och stora delar av det existerande nätet behöver förnyas. Tillkomsten av ny förnybar elproduktion skapar nya flaskhalsar i överföringen, inte minst i södra Sverige där stamnätskapaciteten har begränsningar. Det är uppenbart att nätkapaciteten måste byggas ut, bland annat för att öka möjligheterna att på ett effektivt sätt överföra el från produktionsplatserna - som ofta ligger i de norra delarna av landet - till de södra delar där en stor del av elkonsumtionen sker. Ett viktigt led i att få fart på stamnätsutbyggnaden vore att effektivisera tillståndsprocessen för stamnätskoncessioner. I dag tar denna process orimligt lång tid, vilket även Riksrevisionen har påpekat. Därför driver Vänsterpartiet frågan om att regeringen bör ge ansvariga myndigheter i uppdrag att utreda möjligheterna till en snabbare tillståndsprocess för stamnätskoncessioner. Med detta sagt, herr ålderspresident, yrkar jag bifall till reservation 6 under beslutspunkt 6 i näringsutskottets betänkande 12 om redovisning av elnätsverksamhet.

Herr ålderspresident! Kan elnätsverksamhet verkligen vara något att tala om? Med tanke på beslutet om Ringhals kan vi fråga oss hur mycket el vi egentligen har att distribuera framöver. När det handlar om att kunna bedriva en effektiv och säker eldistribution är det nog bland det viktigaste vi kan tala om i energiväg.Stamnätsutbyggnaden med Sydvästlänken berör många människor i de områden där länken ska byggas. Det finns en oro, inte minst för påverkan på hälsan.

De elområden som har funnits sedan 2011 har främst påverkat priserna i södra Sverige. Det beror på den begränsade överföringskapaciteten.

Att vi ska ha ett land som fungerar likadant från norr till söder är verkligen på agendan just nu.Är det något vi tar för givet är det en eldistribution som fungerar. Det finns diskussioner i andra länder i Europa om kostnader för el. Vi har hört begreppet energy poverty och att människor inte har råd att betala sina elräkningar. I det land som vi har turen att bo i har vi en annan tanke kring detta: Det ska vara en rättighet att ha en bra eldistribution så att vi kan tända våra lampor, laga mat på våra spisar och så vidare. Därför är det en viktig fråga.Vi kan givetvis också tala om Ringhals och skatterna som regeringen tänker lägga på kärnkraften. Är att ta bort en del av vår baskraft i förtid den viktigaste miljöåtgärden man kan göra? Låt oss i så fall vidta andra åtgärder så att vi får fram fler energislag eller bygga vidare på dem vi har så att de utvecklas och ger större effekt.Herr ålderspresident! Det här är en viktig diskussion, men jag avvaktar med den tills den kommer upp i ett annat ärende.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Redovisning av elnätsverksamhet< 15, som behandlar regeringens proposition Redovisning av elnätsverksamhetNär det gäller regeringens proposition ställer sig ett enigt utskott bakom den. När det gäller samtliga motionsyrkanden yrkar jag avslag på dem. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.Herr ålderspresident! Betänkandet är lite spretigt när det gäller motioner från den allmänna motionstiden och handlar inte enbart, som rubriken antyder, om elnätsfrågor. Det handlar om allt från elmarknadens funktionssätt - fungerar den som en marknad eller inte - till teknikvalsfrågor om växelström eller likström. Det handlar om luftledningar eller markkabel liksom om spelregler för kommunala elnätsbolag.Dessa frågor speglar också de utmaningar som vi ser på nordisk och europeisk elmarknad. De låga elpriser som uppkommit på grund av hög produktion och en effektivare elanvändning på konsumentsidan, inte minst inom näringslivet, innebär att konventionell baskraft har blivit mindre lönsam.Att en större andel av elproduktionen dessutom har blivit mer intermittent innebär också att effektfrågan och effektbalansen, det vill säga vår förmåga att i varje millisekund ha exakt rätt tillgång på el, utmanas. Ett litet och exportberoende land som Sverige, som är beroende av vår konkurrenskraft i näringslivet, måste klara dessa utmaningar och därför ta dem på stort allvar.Därför, herr ålderspresident, är jag glad över att regeringen har tillsatt den energikommission som just nu står i begrepp att inleda sitt arbete för att hantera dessa utmaningar. Det är utmaningar som vi socialdemokrater tar på största allvar och med en stor portion ödmjukhet.Här kommer också alla de frågor som tas upp i de motioner som här behandlas och många fler att diskuteras, vändas och vridas på. Låt oss ta den tid som kommissionen har för sitt arbete så att den kan göra de omvärldsstudier, analyser och scenariobeskrivningar som direktivet föreskriver.

Jag är nämligen övertygad om att Energikommissionens fortsatta arbete kommer att tillfredsställa de många frågor som motionerna är ett uttryck för.När det gäller motioner om elområden konstaterar en bred majoritet i utskottet det faktum att den viktigaste åtgärden för att minimera elområdenas prispåverkan, Sydvästlänken, nu successivt tas i drift och är i full drift inom en relativt snar framtid. Vi kan också konstatera att prisskillnaderna mellan elområdena varit betydligt mindre än befarat och att regeringen följer frågan noga. Sammantaget gör det att även dessa motioner avstyrks.När det gäller frågan om elcertifikatssystemet får vi chansen att inom bara några veckor debattera det systemet fullt ut med anledning av den proposition som nu ligger på riksdagens bord. Det är en proposition som föranlett en rad motioner, så vi kan säkert se fram emot en både spännande och spänstig debatt om bara ett fåtal veckor. Bland annat av det skälet avslås därför motioner som handlar om elcertifikatssystemet i detta betänkande.Herr ålderspresident! När det gäller motioner om elnätsutbyggnad och tillståndsprocesser är syftet och ändamålet utan tvekan gott. Det förtjänar dock att påpekas att vi i Sverige har nya regler på detta område sedan den 1 juli 2014. Därför finns det anledning att avvakta och se hur dessa nya regler faller ut. Det har gått mindre än ett år, och så många möjligheter att testa regelverket har man av naturliga skäl inte haft.När det gäller kostnadsfördelningen mellan nätbolag och berörda producenter har vi också på detta område ett nytt regelverk sedan knappt ett år tillbaka för att komma till rätta med de så kallade tröskeleffekterna, som tidigare har utgjort en hämsko för produktion av förnybar el. Med tanke på den korta tid som har gått anser utskottets majoritet att de aktuella motionerna ska avslås.Herr ålderspresident! Energipolitiken har under vissa tider kidnappats av både politiska och andra aktörer för att kunna användas som ett relativt ofarligt tillhygge i det skyttegravskrig som de som förordar en konfrontativ blockpolitik tycker sig behöva. kommer att inträffa inom den närmaste framtiden. Så har man kunnat resonera länge, kanske alltför länge - det är lite "trygga hörnet".Vi socialdemokrater har inställningen att energipolitiken är en alltför viktig fråga att bråka om på det sättet. Sverige är ett litet land, och om vi ska klara de utmaningar som en ökad globalisering innebär för vår konkurrenskraft måste energipolitiken vara långsiktig och stabil.

Jag skulle vilja påstå att de till och med är goda. Om inte kan käbblet och pajkastningen säkert pågå ett tag till, men sedan är risken att vi inte längre har någon politisk handlingsfrihet. Se några länder i Europa som varnande exempel. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Redovisning av elnätsverksamhetHerr ålderspresident! Jag yrkar än en gång bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr ålderspresident!

Det är, som Ingemar Nilsson sa, oroande för effektbalansen i Sverige.

Eller kommer de, som de har gjort det senaste halvåret, att köra solo med de negativa konsekvenser som resultat som vi nu ser?Jag tycker att Sveriges industrier och invånare förtjänar ett svar.

Herr ålderspresident! Cecilie Tenfjord-Toftby är en av ledamöterna i Energikommissionen och har en alldeles utmärkt chans, både som person och som företrädare för sitt parti, att bidra till de lösningar som behövs.Vi kanske skulle behöva göra någonting här och nu. Det är nämligen så, med tanke på det anförande som Cecilie Tenfjord-Toftby höll, att både Ringhals 1 och Ringhals 2 är ur produktion, om jag inte är helt felunderrättad. Ringhals 2 har ganska allvarliga problem. Vi klarar oss nog i det korta perspektivet.Jag sa i mitt anförande att vi behöver fatta beslut här och nu på kort sikt och att vi behöver fatta beslut på lång sikt. Det är precis det som är Energikommissionens uppgift.Vi sitter inte i någon akutsituation, utan vi konstaterar bara att när Vattenfall höll sin presskonferens påverkades prisbilden på Nordpool Spot med 1 öre. Det var marknadens avvägning av konsekvenserna av det beslut som kablades ut från presskonferensen.Jag är övertygad om att vi har ett så bra utgångsläge att vi klarar den typen av störningar. Det viktiga är att vi hittar en uppgörelse om hur vi långsiktigt ska lösa de svårigheter och utmaningar vi står inför, precis som jag beskrev. Det förändrar inte Energikommissionens uppdrag. Cecilie Tenfjord-Toftby är välkommen att bidra i det jobbet.
Herr ålderspresident! Jag blir inte lugnare av det besked Ingemar Nilsson ger. 2025 och 2018 - år 2018 kan två reaktorer som i dag producerar 10 procent av Sveriges elförsörjning sättas ur produktion för gott.Det är sju år mellan 2018 och 2025, sju år där vi inte har tillgång till 10 procent av den basproduktion som vi har i dag. Jag tycker att Socialdemokraterna borde vara lite oroliga för vad som kommer att hända med Sveriges elförsörjning och effektbalansen.Effektreserven, säger Ingemar Nilsson.

Var ni medvetna om konsekvenserna av besluten om höjd kärnavfallsavgift, höjd effektskatt och höjd ambitionsnivå i elcertifikatssystemet, så att vi får in mer el i systemet som på kort sikt trycker ned priserna och försämrar konkurrenskraften för den övriga elproduktionen?Var ni beredda på att er politik skulle få dessa konsekvenser? Om svaret är ja, vad har ni då för åtgärdsplan för att täcka upp för den förlust som väntas uppstå 2018?
Herr ålderspresident! Jag vill bara säga att det du gör just nu, Cecilie Tenfjord-Toftby, är att totalt underkänna det ni bejakar i så många andra sammanhang, nämligen en fungerande marknad. Om vi nu ska ha en fungerande elmarknad i Sverige är detta resultatet.Han sa också - eftersom Cecilie Tenfjord-Toftby tog upp ett antal saker i sitt anförande - att effektskattehöjningen bidrog på marginalen. Ungefär 2 procent av produktionskostnaden är effektskatt - 2 procent.

Det kommer den att vara under överskådlig tid, enligt de prognoser som finns för hur denna marknad utvecklas.

Herr ålderspresident! Om vi backar tillbaka bandet till Ingemar Nilssons anförande: Jag tycker att det är en ganska cynisk bild av politik som Socialdemokraterna målar upp. Att vissa frågor medvetet skulle hållas olösta för att man skulle kunna ha politiska tillhyggen tror jag kanske säger mer om Socialdemokraterna än om något annat. Jag som centerpartist är inte här för att jag vill ha politiska tillhyggen och hålla debatter. Jag är lösningsfokuserad och vill skapa ett bättre samhälle och en bättre värld. Jag är inte här för att jag tycker att det är fantastiskt roligt att stå i den här kammaren och bedriva politiskt taktikspel.Ingemar Nilsson lyfte fram Energikommissionen och sa att startåret ska vara 2025. Det pratades om någonstans mellan 2025 och 2030. Vi i Centerpartiet har hela tiden hävdat att det riskerar att bli åtminstone fem förlorade år. Elcertifikatssystemet vet vi hur det fungerar fram till 2020, inte fram till 2025. Vi vet att flera av EU:s målsättningar också passerar bästföredatum 2020. Aviseringen om Ringhals eventuella nedläggning innebär att detta aktualiseras ytterligare.Jag vill ställa en fråga till Ingemar Nilsson. Är inte dessa olika besked något som borde göra att regeringen överväger att tidigarelägga startåret för Energikommissionen, så att vi kan börja diskutera situationen redan från 2020 och perspektiven därifrån, just med tanke på nya, förändrade omvärldsfaktorer, och faktiskt gå tillbaka till den position som Centerpartiet har haft hela tiden?
Herr ålderspresident! Till Rickard Nordin: Det är klart att det kan upplevas som en cynisk bild. Men jag har faktiskt varit med till och från på den politiska arenan sedan vi hade kärnkraftsomröstningen här i landet 1980. Att påstå att frågan om svensk energipolitik och kärnkraftsfrågan inte har använts som ett politiskt tillhygge i debatten tycker jag är på gränsen till naivt, eller också är det någon sorts verklighetsförfalskning man ägnar sig åt.Det har inte varit ett kärnvapenkrig, men det har varit ett kärnkraftsslag - det är ingen som helst tvekan om det. Det har varit till och från och inte bara från politiska företrädare, vilket jag också sa, utan också från en del andra aktörer. Visst har detta varit ett slagträ i diskussionen.Apropå förlorade år: Jag tycker att Energikommissionens direktiv är väldigt öppna, och det tycker jag är en fördel. Jag hälsar det med tillfredsställelse, för det ger stora möjligheter. Det är inget som hindrar kommissionen här. Det var också därför jag sa att vi behöver fatta ett antal beslut i relativ närtid för att hantera de frågor som vi ser dyker upp från 2020, 2025, 2030 och så vidare. Vi kan inte vänta till 2025 - det är inte avsikten. Vi kommer att tvingas fatta beslut här och nu.Om det är några förlorade år eller inte kan diskuteras.

Herr ålderspresident! De öppna Jag välkomnar att vi uppenbarligen ser en öppning här, där vi också kan diskutera elcertifikatssystemet och vad som ska hända med det efter 2020 till exempel och vilka målsättningar som ska gälla.Sedan blir jag lite frågande. En regering som säger sig vilja ha 100 procent förnybar energi borde välkomna de resultat som vi har sett tack vare Alliansens klimat och energiöverenskommelse, där vi ser att vindkraften har växt exponentiellt de senaste åren. Under alliansregeringen tiodubblades vindkraften. Att säga att det är att marknaden har underkänt överenskommelsen har jag väldigt svårt att se.Vi ser att bioenergin har gått om oljan. Vi har mer än 51 procent som också handlar om biokraft i kraftsystemet.

Det är, precis som Ingemar Nilsson sa tidigare, de effekterna vi har sett på hela kraftmarknaden i Europa, hur omställningen har skett. Då tycker jag att det är lite förmätet att säga att marknaden har underkänt överenskommelsen. Det är snarare så att vi har skapat många förutsättningar för att vi ska nå fram till där vi är i dag.
Herr ålderspresident! Jag kan ge Rickard Nordin rätt såtillvida att utbyggnaden av det förnybara, som handlar om både vindkraft och bioenergi, i grunden har varit positiv. Men vad debatten hela tiden kretsar kring är det som av en del kallas baskraft och av en del kallas något annat. Det är det krig som jag tidigare beskrev, som handlar om kärnkraftsdebatten. Där har marknaden gett ett underkännande, vilket gör att vi har problem på investeringssidan.Vi har inte i det här replikskiftet diskuterat nätutbyggnaden. Men det är ett annat område som inte accepterar den uppgörelse som finns eftersom man inte är beredd att investera. Lönsamheten är låg, och osäkerheten om hur den framtida produktionen ska se ut är alldeles för stor, och därför kommer inte nödvändiga investeringar fram. Visst har man underkänt stora delar av uppgörelsen - det är alldeles tydligt.Jag tycker att det finns anledning för kommissionen att titta på tidsschemat. Det vet jag att vi har full möjlighet att göra. Du har ett antal intressanta anslag kring havsbaserad vindkraft och annat, där jag tycker att det finns all anledning att föra dialogen vidare. Jag ser fortfarande stora möjligheter att hitta de breda uppgörelserna, om vi kan lämna skyttegravsdiskussionerna, och det tror jag faktiskt att Rickard Nordin och Centern är garant för att vi kan göra.

Herr ålderspresident! Ledamoten Ingemar Nilssons inlägg är många vackra ord som han klär regeringens politik med och de avsikter som finns med det arbete som Energikommissionen ska göra. Det finns mycket som både jag och Sverigedemokraterna tror är positivt, att man kan få någon form av långsiktighet och något ramverk som kan främja investeringar långsiktigt.Men jämte det sker mycket i den ekonomiska politiken och även inom energipolitiken som både föregår och föregriper det arbete som sker inom Energikommissionen och som snävar in det handlingsutrymme som Energikommissionen kommer att ha framöver för vad som ska komma ut. Det är liksom att under matchen börja ändra i spelreglerna och ändra förutsättningarna för den match som redan pågår. Det påverkar också förutsättningarna för att man ska kunna nå fram till något långsiktigt.Jag tänkte beröra en sak som har varit uppe lite grann innan. Alla känner till att det är låg lönsamhet generellt sett för kraftproducenter. Säger man sig ha god kontakt med producenter och det inte kommer som någon överraskning framstår det åtminstone för mig som än mer märkligt om man känner till konsekvenserna av den ekonomiska politik man vill föra och ändå genomför den, där det får energipolitiska konsekvenser. Då kan man fråga sig: Är det rimligt att man genom den ekonomiska politiken raserar förutsättningarna för en fortsatt god driftssäkerhet och leveranssäkerhet i det kortare perspektivet?
Herr ålderspresident! Det är möjligt att jag lyssnade för dåligt. Jag vet inte om jag uppfattade frågeställningen, om frågeställningen gäller om det är rimligt att man för den ekonomiska politik man för om man känner till den bristande lönsamheten i energiproducentbranschen - jag tolkade frågan på det sättet.Jag misstänker då att Mattias Bäckström Johansson i första hand avser diskussionen kring effektskatten. Jag har tidigare berört den i mitt replikskifte med Cecilie Tenfjord-Toftby och kan konstatera att både företrädare för branschen och andra säger att den har oerhört liten betydelse. Problemet är inte effektskatten, utan problemet är att hela energiproduktionsområdet har extremt låg lönsamhet. Det är ingen svensk företeelse. Det är en europeisk företeelse. Det är likadant överallt. Min fråga till Mattias Bäckström Johansson är: Vad vill Sverigedemokraterna och Mattias Bäckström Johansson? Vill ni ha en reglerad marknad där vi stänger nationsgränserna? Du var nämligen i ditt eget anförande mycket skeptisk till utlandsförbindelser och överföringsförbindelser med andra länder. Ser ni el och elproduktion som en vara och en tjänst på en marknad, eller vad ser ni det som? Det tror jag är en viktig utgångspunkt. Du är också en av ledamöterna i Energikommissionen. Det är en viktig utgångspunkt hur vi definierar el. Vad är el i detta sammanhang? Är det en vara och en tjänst som ska röra sig fritt över gränserna, eller är det någonting annat? I så fall, med vilka regler ska den prissättas? Det tror jag är mycket viktigt för att klara ut hur den här diskussionen och debatten ska kunna tas vidare.

Herr ålderspresident! När det gäller utländska förbindelser har Sverige redan tangerat det mål som har satts upp för energiunionen. Det har betalats av marknaden på marknadsmässiga grunder. Det som kanske kommer att ske mer inom energiunionen är att Sverige genom de medel som skattebetalarna har betalat in och som går vidare in i EU ska finansiera delar av de utlandsförbindelser som byggs mellan andra medlemsländer. Sverigedemokraterna tycker inte att det är en bra lösning att våra skattemedel ska finansiera denna utbyggnad, eller riskera att finansiera denna utbyggnad. Men skatt måste tas ut efter bärkraft. Ingemar Nilsson har själv kunnat konstatera att denna bärkraft inte har funnits. Ändå återkommer man med skattehöjningar på 17 procent, och man försämrar villkoren ytterligare. Även om man har en ren energimarknad måste man förhålla sig till det fysikaliska fenomenet att den energimängd som ska ställas till förfogande måste balanseras direkt av det som efterfrågas. Det måste finnas balans i varje givet ögonblick. Det råder bekymmer med att en ökad produktion av intermittenta kraftslag kommer att äventyra leveranssäkerheten och den goda driftssäkerhet som vi hittills har haft och som åtminstone jag ser som en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en god industriell konkurrenskraft framöver också. Då kan man inte blunda för detta. Det framstår för mig som mycket märkligt att man, trots att man vet om den svaga lönsamheten, återkommer med skattehöjningar på 17 procent och att man med den ekonomiska politiken raserar förutsättningarna. Hade man behov av dessa medel rent finansiellt hade man kunnat ta ut dem på andra kraftslag också där det inte finns någon form av produktionsskatt eller någon skatt på den effekt som finns installerad. Det är bara vattenkraften och kärnkraften som har det. I sådana fall är diskussionen snarare att det kanske ska åläggas även intermittenta kraftslag.

Herr ålderspresident! Vi kan säkert diskutera skatter hur länge som helst. Jag kan bara konstatera att senast den termiska effektskatten höjdes var 2008 under den dåvarande regeringen. Den höjdes då med 24 procent. Men jag fick inget svar på vilken typ av marknadslösning som Mattias Bäckström Johansson och Sverigedemokraterna står för. Jag förstår det som att de är mycket angelägna om att värna kärnkraftens roll i detta sammanhang. Det kan jag ha respekt för. Det är dock problematiskt att om vi ska ha en avreglerad elmarknad i Sverige, där produktionsvillkoren ska vara enligt marknadens spelregler, blir det oerhört problematiskt. De nuvarande kärnkraftsägarna är nämligen mycket tydliga med att lönsamheten är så dålig att deras anläggningar med de driftskostnader som de har inte klarar att konkurrera. Därför kommer jag tillbaka till diskussionen om utlandsförbindelser. I dag har vi ett produktionsöverskott på 10-20 terawattimmar varje år i Sverige. Om vi har tillräckligt många utlandsförbindelser kan vi ligga på den nivån även i framtiden. Då kommer vi till stor del att kunna klara de effektfrågor som Mattias Bäckström Johansson tar upp i detta fall, om vi har en så stor produktion. Men det förutsätter att vi har fungerande utlandsförbindelser och fungerande överföringskapacitet. Då kan vi gynna oss själva och se till att vi har en klimatsmart, leveranssäker och konkurrenskraftig elproduktion i Sverige. Men vi kan också bidra till en positiv utveckling i vårt närområde i denna del av Europa. Det tycker jag är en bra och klimatsmart energipolitik. Jag hoppas att Mattias Bäckström Johansson också kommer till denna slutsats inom ramen för Energikommissionens arbete.

Herr ålderspresident! Energikommissionen, som just har startat sitt arbete, kommer att hantera många av de frågor som berörs i denna debatt, exempelvis stödsystem för förnybar energi, sammanlänkning med andra länder genom elkablar och hur elmarknaden fungerar. Jag ser fram emot dessa diskussioner. Det är mycket positivt att regeringen har bjudit in riksdagens alla partier för att diskutera långsiktighet och spelregler för energisektorn för tiden efter år 2025. Samtidigt är det viktigt att frågor inte parkeras där, eftersom det finns många frågor som behöver beslut i närtid. Jag hör i denna debatt både oppositionens rop på att regeringen ska agera nu och fatta beslut för att hantera aktuella energifrågor och sedan att beslut inte ska tas innan Energikommissionens arbete är klart. Det blir mycket inkonsekvent. Jag hoppas att oppositionen kommer att landa i enligt vilken linje som man vill argumentera gentemot regeringen. Ska vi ha en mer aktiv politik nu för att hantera de frågor som finns på bordet nu, eller ska frågor läggas i Energikommissionens arbete för beslut senare? Regeringen kommer förstås att fortsätta regera och ta ansvar för de energifrågor som finns på bordet nu, samtidigt som man har bjudit in samtliga partier för att diskutera långsiktigheten. Det finns en unik möjlighet att skapa långsiktighet för alla aktörer på energimarknaden. Energikommissionens arbete kommer att inledas med en kunskapsinhämtning. Det är mycket viktigt eftersom energisystemet både i Sverige och i vår omvärld genomgår en förändring. Förnybar energi är det som växer snabbast i världen. Det är viktigt att politiken följer utvecklingen. I betänkandet presenteras siffror för energisituationen för 2014. Där framgår att elanvändningen under förra året var den lägsta sedan 1986. Vattenkraften var det kraftslag som producerade mest, därefter kom kärnkraften. Vindkraften slog produktionsrekord och stod för 8 procent av den totala produktionen. Herr ålderspresident! Jag tror att det behövs lite fakta i den diskussion som nu kom upp kring kärnkraften efter Vattenfalls besked att man vill stänga ned två reaktorer i Ringhals på grund av bristande lönsamhet. De två reaktorer det handlar om, Ringhals 1 och Ringhals 2, producerar ett bra år ungefär 10 terawattimmar. Just nu står båda reaktorerna stilla. Samtidigt har Sverige ett stort och växande elöverskott. Förra året exporterade Sverige närmare 16 terawattimmar el. Jag kan därför inte riktigt förstå den oro som vissa försöker framhålla om att detta skulle vara en utmaning för energisystemet. Vi har ett elöverskott som med råge kompenserar det bortfall som nu planeras för två kärnkraftsreaktorer. Samtidigt finns det på riksdagens bord förslag om att höja utbyggnadstakten när det gäller den förnybara energin via elcertifikatssystemet. Regeringen har en tydlig inriktning för att kärnkraften ska betala mer av sina samhällsekonomiska kostnader. Därför har det fattats viktiga beslut det senaste halvåret om att justera nivån på kärnavfallsavgiften till den nivå som behövs för att industrin ska betala för sitt eget avfall. Elcertifikat är ett teknikneutralt stöd för förnybar elproduktion. Det har felaktigt påståtts att det är ett stöd riktat till vindkraft. Sedan införandet 2003 har den största delen av stödet gått till bioenergi och vattenkraft. Men vindkraften har vuxit på senare år därför att den har blivit mer konkurrenskraftig. Det har också felaktigt påståtts att elcertifikatssystemet är dyrt. Tvärtom har Energimyndigheten fastslagit att det har varit en vinstaffär för både hushåll och företag. Det lilla påslaget på elräkningen för certifikat har med råge kompenserats med sänkta elpriser. Energimyndigheten fastslår också att en fortsättning och höjning i elcertifikatssystemet fortsatt skulle sänka elpriserna jämfört med om systemet inte fanns kvar. Regeringen har nu lagt fram en proposition till riksdagen med förslag om att höja målet i elcertifikatssystemet till 30 terawattimmar till år 2020, jämfört med det tidigare målet om 25 terawattimmar. Det skulle kraftigt förbättra möjligheterna att bygga ut mer förnybar energi. Den omröstningen planeras till juni. Miljöpartiet har sedan införandet av elcertifikatssystemet varit positivt till ett sådant system men föreslagit högre mål. Sverige har fantastiska möjligheter för förnybar energi genom tillgången på skog, vatten, sol och vind. Det är både ett sätt att skapa nya jobb och ett sätt att minska beroendet av fossil energi och kärnkraft. Det finns här ett moderat förslag om att elcertifikaten också skulle gälla forskning om ny kärnkraft, vilket faller på sin egen orimlighet eftersom det här gäller ett produktionsstöd för förnybar energi.Herr ålderspresident! Betänkandet innehåller också förslag om elprisområden som infördes i Sverige 2011. Miljöpartiet var kritiskt till att de infördes så hastigt utan möjlighet att planera för åtgärder för att minska eventuella prisskillnader. Ett sätt att minska risken för variationer i elpris är att bygga ut mer elproduktion i södra Sverige. Det finns planer på att bygga ett flertal större projekt med exempelvis havsbaserad vindkraft. En vindkraftspark till havs kan producera lika mycket el som en hel kärnkraftsreaktor. Det är positivt att regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att titta på hur Sverige kan ge bättre förutsättningar för den havsbaserade vindkraften att växa, precis som den har gjort i Danmark, Tyskland och Storbritannien. Utredningen är planerad att vara klar före sommaren.Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering enats om målet att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. För att nå dit är elmarknaden och möjligheten att planera för ett energisystem i balans viktiga. Sverige har en fantastisk resurs i vattenkraften, som fungerar som reglerkraft. När en kärnkraftsreaktor snabbstoppar med plötsligt bortfall av stor effekt klarar elnätet det i dag, bland annat tack vare vattenkraftens reglerförmåga. Det finns många sätt att bygga ett smart och modernt energisystem med mer förnybar energi där vattenkraften tillsammans med energilagring, efterfrågeflexibilitet och sammanlänkning med fler länder kan bygga ett smart system.På så sätt får vi ett stabilare nät som också naturligt reglerar en större andel förnybar energi. Något förenklat kan det beskrivas som att det alltid blåser någonstans. Ett större sammanhängande elnät gör också att Europa kan minska sitt beroende av energiimport från Ryssland och att vi kan hjälpa fler länder att minska sin användning av fossil energi. El från ett vindkraftverk i Sverige kan genom export till exempelvis Danmark hjälpa till att minska användningen av kolkraft. Inom EU diskuteras nu förslaget till en energiunion, och Sverige är pådrivande för att fler länder ska länkas samman med fler elkablar.I den här debatten har frågan lyfts om vikten av att få konsumenter mer aktiva i energisystemet. Regeringen ser väldigt positivt på att öka möjligheten till att producera egen el och att fler människor ska kunna bli delaktiga i energiomställningen. Därför är det väldigt positivt att det sedan årsskiftet finns en möjlighet för småskaliga producenter av förnybar energi att få ersättning för den el som man säljer ut på nätet, den så kallade skattereduktionen som uppgår till 60 öre per kilowattimme.Regeringen aviserar nu också i vårändringsbudgeten att man kommer att höja stödet till solcellsinstallationer. I den budget som vann riksdagens majoritet från Alliansen och Sverigedemokraterna kom det inget nytt tillskott till solcellsstödet. Men nu höjs det från nästa år, och det är väldigt positivt.

Herr ålderspresident! Först vill jag rätta Lise Nordin. Hon har nog missuppfattat mig. Jag har inte sagt att jag vill ha en regering som inte agerar, men jag vill ha en regering som gör som den lär.Under hela förra mandatperioden, under hela valrörelsen har de rödgröna krävt att energibeslut ska fattas i bred enighet, eftersom de är så oerhört viktiga för Sveriges framtid.

Hon säger också att förra året producerade vindkraften 8 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Det är sant, men om man tittar på när vindkraften produceras, produceras den när vi inte har behov av vindkraft. Av den producerade vindkraftselen gick 2,4 procent till konsumtion i Sverige. Övrig el gick på export.Jag har ingenting emot export. Jag tycker att det är väldigt bra att det finns de möjligheterna, men vi kan inte ta den totala vindkraftsproduktionen till intäkt för att vi har en stabil elförsörjning i Sverige.
Herr ålderspresident! Vi måste börja med att ta fram de rätta siffrorna. De två reaktorerna i Ringhals 1 och 2 producerar under ett bra år 10 terawattimmar. Sveriges totala elproduktion uppgår till 150 terawattimmar. Så det kan inte bli fråga om några 10 procent.Det är, som sagt, en unik situation där regeringen har bjudit in samtliga åtta riksdagspartier för att diskutera långsiktigheten i spelreglerna. Det handlar om att ge bättre förutsättningar för investeringar än vad den tidigare politiken gjorde. Den energiöverenskommelse som allianspartierna slöt innehöll inga mål efter år 2020. Vi är nu ganska nära det årtalet, och därför finns det behov av att skapa långsiktiga spelregler. I dag kan vi se att marknadsaktörer har svårt att få lönsamhet i att göra investeringar med de låga elpriser som finns.Cecilie Tenfjord-Toftby frågar hur vi ska kunna ha ett energisystem i balans. Det är felaktigt att vindkraften inte produceras när vi behöver den, det är precis tvärtom. Vindkraften producerar allra mest under vinterhalvåret och under dagtid när vi använder mest el. Det finns också ny forskning om hur sol och vind kompletterar varandra naturligt. Sådan forskning finns både i Uppsala och i Göteborg.När solen går i moln blåser det mer och tvärtom. Sverige har också fantastiska möjligheter med vattenkraften som reglerkraft. Det finns även en imponerande teknikutveckling för att man ska kunna lagra energi i batterier. Det finns stor potential för efterfrågeflexibilitet, att låta både företag och konsumenter vara mer aktiva och reagera på utbud och efterfrågan.Det stämmer nog som Cecilie Tenfjord-Toftby säger, att Sverige exporterar väldigt mycket vindkraftsel. Att vi har ett så stort elöverskott innebär ju också att det finns utrymme för att stänga ned några av de äldsta kärnkraftsreaktorerna som har dålig lönsamhet.

Herr ålderspresident! Låga elpriser är ett problem för elproducenterna, säger Lise Nordin i sin replik.

Har inte regeringens agerande det senaste halvåret någon påverkan på den förtida stängningen av Ringhals 1 och 2? Åsa Romson har varit ute i debatten och sagt raka motsatsen. Om Miljöpartiet anser att det är regeringens agerande det senaste halvåret som påverkat Vattenfalls beslut att tidigarelägga stängningen av Ringhals 1 och 2, har inte Miljöpartiet då kommunicerat detta med sin röda regeringspartner? Eller var det något som Miljöpartiet valde att hålla för sig självt? Har ni olika mål med energipolitiken inom Regeringskansliet?
Herr ålderspresident! Det blir inkonsekvent att som Moderaterna argumentera för att det inte behövs mer el i systemet och sedan säga att om vi stänger ned gammal kärnkraft är det risk för att vi får elbrist. Det är två argumentationslinjer som krockar, som inte kan fungera samtidigt.Miljöpartiet har under lång tid sett att Sverige har gammal kärnkraft och att det behövs en beredskap för när de äldsta reaktorerna stängs ned. Just nu har vi fyra av tio reaktorer som har passerat 40 år, vilket är den livslängd de byggdes för. Miljöpartiets bedömning har sedan länge varit att de äldsta reaktorerna snart kommer att stängas ned. I vårt valmanifest fastslog vi att två reaktorer kommer att stängas ned under den här mandatperioden.Regeringen har en tydlig inriktning att kärnkraften ska betala mer av sina samhällsekonomiska kostnader. De justeringar som gjorts i den riktningen är något mycket positivt. Det är möjligt att det har påverkat det beslut som Vattenfall fattade, men vi har under lång tid vetat att lönsamheten är dålig för kärnkraften. Det beror dels på att det finns ett stort överskott på el, dels på att reaktorerna är gamla och har driftsproblem.Jag tror att beslutet som Vattenfall fattade var det klokast möjliga och påverkades både av marknadens funktion och av de spelregler som nuvarande regering, men förstås också tidigare regeringar, har satt upp.Regeringen har en inriktning att Sverige successivt ska ställa om till 100 procent förnybar energi. Jag tror att den omställningen kommer att göras av marknaden eftersom den förnybara energin i dag är den mest konkurrenskraftiga att bygga. Kärnkraften kommer att fasas ut i takt med att den faller för åldersstrecket. Jag tror att det är början på en omställning i Sverige, precis som i många andra länder. Förnybar energi är det som växer snabbast, och kärnkraften minskar sin andel i världen.

Herr ålderspresident! I förra veckan var Miljöpartiet ett av de få partier som gick ut och välkomnade beskedet att fullt fungerande kärnkraftverk stängs i förtid. I vissa medier fanns tillägget att det rådde någon form av feststämning.

På kontinenten finns en lång sådan tradition. Man har varit nödd och tvungen att ställa krav på reaktiv effektstyrning för vindkraftverken och sett till att vindkraften bidrar till nätstabiliteten. Därmed har man kunnat upprätthålla tillgången på reaktiv effekt under dygnets alla timmar.En rimlig utgångspunkt är att elkvalitetskrav ska gälla för alla typer av kraftgenerering, speciellt när regeringen har ambitionen att kraftigt öka el med låg kvalitet. En fråga som infinner sig är om det inte i så fall är dags att även från politiskt håll ställa hårdare krav på vindkraftsproducenterna, att de ska vara med och försörja elnäten med reaktiv effekt. Om man inte är villig att göra det är frågan hur man annars ska lösa den reaktiva effektsituationen framöver.
Herr ålderspresident! Mattias Bäckström Johansson säger att kärnkraften är fullt fungerande och talar om stängning i förtid. Jag vill upprepa att de två reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2, som Vattenfall beslutat att stänga, just nu står stilla. Det kan knappast kallas för att kärnkraften är fullt fungerande. De äldsta reaktorerna i Sverige har haft mycket svåra problem med sin driftssäkerhet. Vindkraften har de senaste åren levererat mer tillförlitligt än vad kärnkraften har gjort.Jag tror, herr ålderspresident, att oavsett när kärnkraften stängs ned kommer Sverigedemokraterna att säga att det är i förtid. Vi måste inse att kärnkraften i Sverige börjar bli gammal. Fyra av tio reaktorer har passerat 40 år, vilket är den livslängd de byggdes för.Beträffande frågan hur vi ska hantera flaskhalsar i energisystemet vill jag påminna om att det finns två sätt att hantera situationen. Det ena är att bygga ut överföringsnätet. Det andra är att bygga mer elproduktion i södra Sverige. Jag ser en stor potential i att bygga ut elproduktionen med förnybart i södra Sverige.Elnätet är i dag så pass stabilt och robust att det klarar av att hantera en kärnkraftsreaktor som snabbstoppar. När en kärnkraftsreaktor snabbstoppar faller en stor effekt ifrån, och energinätet klarar det redan i dag.Det är viktigt, herr ålderspresident, att vi i den här diskussionen känner stor ödmjukhet inför den forskning som tittar på just de här frågorna. Exempelvis visar forskning från KTH, där man studerat detta, att Sverige redan med dagens elnät skulle klara av 100 procent förnybar el. Jag är mycket hoppfull om att tekniken kommer att ge oss ytterligare verktyg för att hantera ett energisystem i balans som är modernt och 100 procent förnybart.
Herr ålderspresident! Det är skillnad på att leverera mer tillförlitligt och att det ska finnas tillgänglighet. Vindkraften har en avsevärt lägre energitillgänglighet, vilket skapar problem eftersom den inte levererar med jämn kapacitet större delen av tiden. Vilken tillgänglighet som finns i övrigt är en helt annan sak, oavsett om man klarar av att producera fullt ut eller inte.Bekymret kvarstår med att det ställs olika elkvalitetskrav på olika typer av kraftgenerering. Just tillämpningen av nätkoder, att de i Sverige inte tillämpas fullt ut för vindkraften, skapar bekymmer genom att det blir sämre driftssäkerhet och leveranssäkerhet. Det måste man ta tag i med tanke på den allt snabbare utveckling som sker. Det kommer att bli ett problem att nå upp till en god elkvalitet i näten ifall vi inte ställer den typen av krav på alla kraftproducenter. En större andel el med låg kvalitet skyndar på utvecklingen och gör att vi verkligen måste ställa om kraven.

Herr ålderspresident! Det bästa sättet att studera hur mycket intermittent energi som får plats i elnätet är att titta på de länder som har detta. Det finns ett flertal länder i Europa som har en mycket större andel intermittent energi i sina system än Sverige. Uppenbarligen är det en utveckling som sker i fler länder. Det är det som tekniken levererar. Till syvende och sist handlar det om ifall man vill se den utveckling som sker på energimarknaden som något positivt eller som något negativt.Förnybar energi är det som växer snabbast i världen, eftersom den är mest konkurrenskraftig. Sverige är ett av de länder som har mest kärnkraft per capita. Sverige sticker snarast ut i en internationell jämförelse. De flesta länder satsar på förnybar energi, och jag är väldigt inspirerad exempelvis av Danmark och nu senast av Costa Rica. Det är länder som fattat beslut om målet om 100 procent förnybar energi.Frågan om att bygga kablar till våra grannländer är aktuell och har redan diskuterats. Jag är besviken över att Sverigedemokraterna inte vill se det som en möjlighet att knyta samman Sverige mer med våra grannländer. Lyckligtvis finns det en stor majoritet i riksdagen som ser det som positivt att Sverige knyts samman med andra länder för att på så sätt skapa ett stabilt och mer effektivt energisystem. De investeringar som behövs och som Sverigedemokraterna vill varna för måste sättas i relation till vilka vinster som finns med ett effektivare system, där fler länder samexisterar i ett gemensamt energisystem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Redovisning av elnätsverksamhetHerr ålderspresident! Jag tror att Lise Nordin och jag delar väldigt många synpunkter i den här debatten. Lise lyfter själv fram den fina kombination som finns mellan solel och vindel: När det inte blåser skiner solen och vice versa. Ändå går regeringen fram med en solskatt som i ett slag slår ut stora delar av den potential som finns för just solenergi, ett energislag där produktionen i dag inte är så stor. Om vi ska uppnå den fina kombination som Lise Nordin pratar om behöver vi mer investeringar i solceller, fler tak som överbyggs och fler möjligheter för människor att hjälpa till själva och för lite större fastighetsägare, föreningar och företag att ta eget ansvar för sin energiproduktion.Lise Nordin sa också att hon ser utvecklingen med den nya tekniken som positiv. Men ändå väljer man att gå fram med de här förslagen. Ändå väljer man att straffbeskatta solelen så till den milda grad att många säger att de flesta investeringar inte kommer att bli av. Det här är givetvis ett sätt att göra storbolagen nöjda, att göra dem nöjda som ligger närmast marknaden i dag. Det gör inte solelen, om man inte kan få den hjälpen att man inte betalar skatt när man producerar för eget behov, vilket är fallet på många andra områden. Man undrar lite i sitt stilla sinne: Är det så att det gamla socialdemokratiska förslaget om vedskatt ska plockas upp igen, att man ska beskattas för att man tar upp vatten ur sin egen brunn och så vidare?
Herr ålderspresident! Jag är besviken på Centerpartiets tonläge. Det här är viktiga frågor. Det är viktigt att marknaden har en tydlig kunskap om vilka förutsättningar som gäller för förnybar energi. Det som Rickard Nordin kallar en straffskatt för solel handlar om att vi behöver göra en skattejustering för att leva upp till de krav som ställs av Norge och EU och för att Sverige ska kunna höja målen för utbyggnaden av förnybar energi.Med anledning av Centerpartiets anklagelser tycker jag att det behövs ett förtydligande som ger lite proportioner. Den justering av skatten på sol som nu har lagts fram av Finansdepartementet skulle innebära en skatteförändring med 2 miljoner kronor. Samtidigt gör regeringen en rekordhöjning av stödet till solcellsinstallationer med 150 miljoner kronor från och med nästa år. Det är alltså 2 miljoner kronor som står mot 150 miljoner kronor i investeringsstöd. Dessutom finns det sedan årsskiftet möjlighet för alla som har solceller på sitt tak i Sverige att få en ersättning på 60 öre per kilowattimme för den el man säljer på nätet.Diskussionen om en skattejustering har väckts utifrån regeringens ambition att höja elcertifikatssystemet för att rejält höja utbyggnadstakten för förnybart redan till år 2020. Regeringen föreslår en höjning med 5 terawattimmar till 2020. Det skulle skapa stora möjligheter för Sverige att bygga ut mer av både solenergi och vindkraft.Med det agerande som Centerpartiet har presenterat i den här frågan riskerar Sverige att förlora möjligheten att höja utbyggnadstakten för förnybar energi. Om Sverige inte ser över den här skattejusteringen riskerar vi att få ett beslut i EU som gör att svenska företag blir återbetalningsskyldiga. Det skulle definitivt vara ett hårt slag mot den förnybara energi som regeringen vill se mer av. Vi har ett mål om 100 procent förnybar energi.
Herr ålderspresident! Det är något som inte går ihop. Lise Nordin och regeringen säger att avtalet med Norge stipulerar vissa saker, men regeringen har valt att gå fram med ett otroligt mycket kraftfullare förslag än så. Det finns naturligtvis ganska mycket man kan göra inom ramen för avtalet med Norge. Fråga dem i solelbranschen själva! De säger att vissa av de här sakerna går att hantera och lösa. Men man har lagt ett snävt tak, och man lägger det per juridisk person i stället för per anläggning.Det stora problemet är inte de 2 miljoner som går in nu, även om det såklart också är ett problem. Problemet som Lise Nordin uppenbarligen inte vill se eller kanske inte förstår är de uteblivna investeringarna i framtiden. Det är de som hämmas. Branschen, om nu Miljöpartiet vill lyssna på den, säger att det inte är de 150 miljonerna i solcellsstöd som är det viktiga. Det viktiga är dels att behålla ROT-avdraget, som många människor använder sig av för att det är enklare, snabbare och smidigare, dels att behålla skattebefrielsen för dem som vill använda sin egen el och ta ansvar för sin egen energiförsörjning.Det finns heller inga krav från EU på att vi ska förändra reglerna. Däremot finns det krav på det från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Det finns hot från dem om anmälan till EU. Men för att få igenom en EU-anmälan när det gäller solenergi krävs det att man lider väsentlig skada - för de 2 miljonerna kan man knappast hävda att någon har lidit väsentlig skada - och att det är en avsevärd andel som påverkas. Med tanke på den lilla solel vi har i dag - tyvärr, och det kommer inte att bli bättre med regeringens förslag - blir det inte något problem med EU-reglerna. Det här är ett problem för stora bolag som är rädda för en teknikutveckling som de inte kan hantera. Regeringen har tagit fasta på den oron och lagt fram ett förslag som är otroligt mycket sämre än det man tog fasta på i det dåligt framförhandlade avtalet med Norge.Centerpartiet har sagt att vi stöder ambitionshöjningen. Det har vi sagt alla dagar i veckan.
Herr ålderspresident! Den skattejustering som nu diskuteras gäller inte hushållen över huvud taget. I dag är det 17 solanläggningar som skulle påverkas av justeringen. Det är väldigt viktigt att behålla proportionerna. Om det skapas en orimlig oro på marknaden har Centerpartiet ett ansvar för det genom sin kommunikation.Sverige har haft den här skattebefrielsen som ett undantag. Den har under lång tid diskuterats som en avart inom EU. Uppenbarligen har skattebefrielsen inte varit nyckeln till den solrevolution som vi vill se eftersom det hittills inte byggts ut mer solenergi än vad som varit fallet. Det är uppenbart att de verktyg som behövs för att skapa bättre förutsättningar för mer förnybar energi, såsom solenergi, är andra.Det avtal som slöts med Norge för ett antal år sedan och varigenom Norge gick in i det svenska elcertifikatssystemet föregicks av en diskussion där bland annat Miljöpartiet sa att vi borde höja det svenska målet innan vi gick in i avtalet med Norge därför att det skulle vara svårare att justera vår ambition senare. Tyvärr fick vi rätt. Nu står Sverige inför en situation där vi vill höja utbyggnadstakten för förnybar energi fram till 2020 och behöver förhandla med Norge, som har krävt att vi ska ha likvärdiga skattevillkor.Den största satsningen i historien på solinvesteringsstöd görs nu med regeringens budget. Men genom den budget som bifölls av riksdagen i december förra året valde Centerpartiet ihop med Alliansen och Sverigedemokraterna att inte höja solcellsstödet.Det finns ett stort intresse hos svenska folket för att investera i solenergi. Det är i dag väldigt många människor som står i kö i väntan på det investeringsstöd som länsstyrelserna delar ut. Nu höjer regeringen det stödet med 150 miljoner kronor. Vi har en möjlighet till skattereduktion som kom på plats vid årsskiftet. Får vi till en höjning av utbyggnadstakten i elcertifikatssystemet skapar vi därmed bättre förutsättningar för förnybar energi. Jag hoppas och tror att Centerpartiets väljare vill se de stora satsningar som görs på förnybar energi samt att riksdagen i juni kommer att bifalla ambitionshöjningen för förnybart.(ÅLDERSPRESIDENTEN: Jag vill passa på tillfället att hälsa tidigare ledamöter välkomna in i kammaren för att avlyssna denna spänstiga och spännande debatt.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
Herr ålderspresident! För drygt en vecka sedan lämnade Vattenfall besked om att man har för avsikt att stänga reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Ringhals är Nordens största elproducent. Där finns i dag fyra reaktorer, varav två nu kan komma att stängas.När jag i helgen pratade med grannar och vänner hemma i Varberg, där Ringhals ligger, kom det upp många känslor. De flestas känsla var en stor besvikelse och en uppgivenhet. Ringhals är en stor och viktig arbetsgivare, den största privata arbetsgivaren i kommunen, med 1 640 anställda och därtill ca 1 000 årsentreprenörer. Utöver detta har beskedet naturligtvis en påverkan på i princip hela det lokala näringslivet.Jag skulle vilja påstå att alla som bor i Varberg känner någon som jobbar på Ringhals. Många har varit där på studiebesök i skolan. När man träffar vänner eller vid middagar talar man om verksamheten. Vattenfall och Ringhals har blivit en väldigt naturlig del av Varberg. Det gör också att vi kanske inte har den oro som många andra har för kärnkraften, troligen för att vi kan lite mer om den.Oron vi har är över vad som händer nu efter Vattenfalls besked om att man ska lägga ned två reaktorer. Jag kan förstå Vattenfalls ekonomiska grunder för sitt ställningstagande. Men vad jag inte förstår är Socialdemokraternas agerande, eller brist på agerande.Jag håller regeringen ansvarig för att detta besked har kommit. Jag förväntar mig åtgärder för att i bästa fall förhindra att det sker och åtminstone för att komma med åtgärder som dämpar negativa effekter för människor och företag i Varberg, i Halland och i hela elområde 3.Jag förväntar mig också åtgärder som dämpar de negativa effekterna för företag i Varberg, Halland, ja faktiskt hela Sverige. Både människor och företag kan vänta sig högre elpriser. Den elintensiva industrin behöver konkurrenskraftiga priser. I förlängningen kommer beskedet att leda till sämre konkurrenskraft och färre jobb.Detta berör i allra högsta grad frågan om elområdesindelningarna. Prisskillnaderna kommer att öka än mer mellan elområdena som ett resultat av Vattenfalls besked. Det berör människor och företag i Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, även Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.Vad blir Socialdemokraternas besked till människor som bor i dessa områden? Deras elräkningar kommer gå upp. På vilket sätt stärker beskedet svensk konkurrenskraft och skapar förutsättningar för fler jobb? Den elintensiva industrin kommer att få ökade kostnader.Vi ser att regeringen är passiv. Man pratar snarare än att ta tag i de stora utmaningarna. När regeringen gör saker är det snarare åtgärder som slår mot företagsamhet, industri och konkurrenskraft. Nu krävs det handling i rätt riktning. Sverige kan mer!I detta anförande instämde Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Cecilie Tenfjord-Toftby .
Herr ålderspresident! Jag kände mig nästan apostroferad, så jag tar repliken. Jag vill börja med att säga till Jörgen Warborn att jag har den största respekt för det du inleder med att konstatera. Det finns naturligtvis en arbetsmarknadspolitisk och en regionalpolitisk konsekvens av detta. Men det är inte det vi i första hand ska diskutera i dag.Sedan har jag en filosofisk fundering. Om man nu bor i Varberg, är det så självklart att man då kan mer om kärnkraften och dess konsekvenser? Jag vet inte. Jag har bott i Varberg i halva mitt liv. Jag har bott i Bua, och jag har sett Ringhals kärnkraftverk från köksfönstret. Jag påstår inte att jag kan mer om kärnkraft än någon annan i kammaren. Jag är inte säker på att Jörgen Warborn kan det heller. Jag tycker att det är ett egendomligt sätt att argumentera.Jag har tidigare försökt att relatera regeringens besked till kärnkraftsbranschen. När Jörgen Warborn nu säger att det kommer att bli högre elpriser för den konkurrensutsatta industrin och högre elpriser för elkonsumenter i område 3 och 4 är det inte vad marknaden har taxerat in. Marknaden taxerade in Vattenfalls besked med en prognostisering på 1 öres prisskillnad.Vattenfalls vd Magnus Hall konstaterade på sin presskonferens att ungefär 2 procent av konsekvenserna är en direkt följd av den regeringspolitik som nu är förd. Om man har så små marginaler i en verksamhet som kraftproduktion som kräver dessa långa investeringshorisonter är det ganska naturligt att man på affärsmässiga grunder fattar det beslut som Vattenfall har gjort. Jag ser ingen dramatik i det.Vi har ett elöverskott och ett produktionsöverskott i Sverige som gör att vi fortfarande har, vilket jag tidigare har berört, ett fönster som är hyfsat stort att hantera dessa frågor. Det kommer inte att ske något dramatiskt i närtid. Vi kommer inte att ha något underskott i närtid. Men vi behöver påbörja ett gemensamt arbete för att lösa frågorna på sikt. Det är beskedet från Socialdemokraterna i det här läget.
Herr ålderspresident! Ingemar Nilsson menar att det inte är någon dramatik. Men för oss i Varberg och Halland är det stor dramatik.Vi har talat om kunskap kopplat till oron för kärnkraft i det stora hela och säkerheten runt det. Det finns undersökningar som visar att ju närmare du bor ett kärnkraftverk, desto mer litar du på det. Det tror jag hänger ihop med kunskapen, att vi känner någon som jobbar på verket och att vi är där på studiebesök. Det var vad jag försökte relatera till. Men det är kanske inte vad debatten i stort relaterar till.Ingemar Nilsson har både nu och tidigare i debatten talat om marknaden och sagt att detta är ett exempel på att marknaden fungerar. Skulle då inte vi som moderater stå upp för detta? Jag tycker att marknaden är bra, och jag gillar när den fungerar. I det här fallet klandrar jag inte Vattenfall för det beslut som det har fattat. Det lever i en politisk värld. Det lever i kontexten av de beslut som vi och regeringen fattar. Jag klandrar snarare regeringen.Skatt ska tas ut efter bärkraft. Det är problemet här. Elpriserna är väldigt låga. Trots det väljer regeringen att höja skatten. Det är en pomperipossapolitik som slår ut kärnkraften och påverkar oss hemma i Varberg och Halland, hela den elintensiva industrin och elkonsumenterna i hela elområde 3.

Herr ålderspresident! Den här diskussionen kan tendera att dra i väg till att bli någonting helt annat än en energipolitisk diskussion, Jörgen Warborn. Det kan också bli någon sorts marknadsfilosofisk diskussion.Jag vill än en gång understryka att jag har full respekt för den oro man känner i Varberg. Jag har full respekt för alla människor som upplever hot mot sina jobb och sin anställning. Det finns självklart en arbetsmarknadspolitisk effekt av detta. Men om vi ser både arbetsmarknadspolitik och energiförsörjning som nationella frågor och inte som lokala frågor får vi nog försöka att hantera den. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Redovisning av elnätsverksamhetDiskussionen om huruvida det ska vara en fungerande marknad eller inte är ganska intressant. Jag lyssnar på vad Vattenfall säger och vad andra företag i branschen säger. Det kan väl ändå inte vara så att vi ska ha en företagsbeskattning i det här landet som ska ta hänsyn till varje enskild branschs lönsamhet vid det enskilda tillfället?Senast den termiska skatten höjdes var 2008. Då höjdes den betydligt kraftigare än vad man gör nu. Då var det inga protester från Moderaternas sida, vad det nu kan ha berott på vid det tillfället. Det är en form av indexering vad gäller miljöskatter som är ganska rimlig med tanke på de år som har gått. Men det är fortfarande en oerhört marginell effekt.Möjligtvis ska vi ha en annan princip för företagsbeskattning. Om det är vad Jörgen Warborn förespråkar är det lika bra att han säger det rakt ut och inte gör det till en fråga för just den här delen av energiproduktionen, det vill säga kärnkraftsproducenterna.
Herr ålderspresident! I regeringen är det två partier varav Ingemar Nilssons parti är det ena och Miljöpartiet är det andra. Det har uttryckligen sagt att detta är en strategi för att trycka undan kärnkraften och har lovat i valet att minst två reaktorer ska läggas ned. Det är mot den bakgrunden jag ser att man med politiska, ideologiska övertygelser väljer att höja skatten. Här har Socialdemokraterna vikt ned sig för de argumenten från Miljöpartiet. Stefan Löfven var väldigt otydlig i valrörelsen om var han stod om kärnkraften. Jag kommer ihåg debatten där man frågade: Ska kärnkraften byggas ut eller inte? Han lyckades inte hålla upp vare sig grön eller röd lapp. I det vakuum som uppstått när en ledare är så otydlig har Miljöpartiet tagit ett tydligt grepp om Socialdemokraterna. Det är naturligtvis en olycklig situation.Vi ska nog inte debattera arbetsmarknadspolitiken här. Jag har ställt interpellationer till ministern. Den kommer att komma upp i andra lägen. Men det vore intressant att höra: Vad tycker Ingemar Nilsson om kärnkraften?